Herr talman! Frågan om polisverksamheten vid de större flygplatserna är inte ny för justitieutskottet och riksdagen. Till 1973 års riksdag förelåg en motion från fru Kristensson och herr Adolfsson, båda moderater, där man föreslog att polisen vid de större flygplatserna organisatoriskt skulle hänföras direkt under rikspolisstyrelsen. Motionen var en uppföljning av en likadan begäran från rikspolisstyrelsen som departementschefen tog avstånd från i statsverkspropositionen samma år. Justitieutskottet avstyrkte, och riksdagen avslog med mycket stor majoritet detta krav.

Om detta var man överens — även centerpartisten i utredningen. Brottskommissionen tog i sitt betänkande ett år senare ingen bestämd ståndpunkt, men man noterade att lämpliga åtgärder kan bli nödvändiga att vidta för att åstadkomma en flygplatskontroll som är så effektiv som möjligt. När justitieutskottet första gången hade anledning ta ställning var alltså 1973, då man behandlade moderaternas motion om överförande av flygplatspolisen direkt under rikspolisstyrelsen. Den tanken avvisades i klartext. Men redan då skrev utskottet att ”som polisutredningen anfört kan utvecklingen komma att leda till att organisationsförändringar i en framtid kan visa sig nödvändiga”. Bakom detta uttalande för två år sedan stod alla i utskottet — även centerpartisterna.

krav på att samtliga tjänster som flygplatspoliser vid de tre större flygplatserna i landet skall ingå i personalplanerna för Stockholms, Göteborgs och Malmö polisdistrikt. Fru Kristensson ville direkt ha ett uttalande av riksdagen att samtliga flygplatspoliser vid Arlanda flygplats skulle lösgöras från Märsta polisdistrikt och organisatoriskt överföras till Stockholms polisdistrikt. Utskottet avvisade även det motionskravet, men då med hänvisning till att frågan redan var föremål för övervägande inom Kungl. Maj:ts kansli. Utskottet konstaterade emellertid i en formulering att tanken på en ändring av organisationen hade mognat.

Utskottet har på en punkt avvikit från departementschefens förslag. Det gäller tidpunkten för omorganisationen på Arlanda. Utskottet har funnit skäl att bifalla en motion, nr 323 av herr Lundgren. Han har där föreslagit att överförandet av ansvaret för polisverksamheten på Arlanda flygplats från Märsta till Stockholms polisdistrikt bör senareläggas till den 1 november 1976, då den nya permanenta stationsbyggnaden på Arlanda beräknas vara klar att ta i bruk. Mot denna mening har de moderata ledamöterna i utskottet anfört reservation. De motsätter sig denna senareläggning av omorganisationen. Men reservanterna är inte övertygande. De menar att det ”är sannolikt” att reformen skall kunna genomföras den 1 juli i år. Men reservationen andas en mycket stor osäkerhet om huruvida den 1 juli verkligen kan vara ett möjligt genomförandedatum.

sendet sendet kat avslag på förslaget att omorganisera flygplatspolisen. på Arlanda och Landvetter. Man har gjort det med motiveringarna dels att man inte funnit skälen för en förändring övertygande, dels att man ansett att förslaget innebär en icke önskvärd centralisering av polisverksamheten. 1. Den snabbt ökande flygtrafiken. År 1972 hade Arlanda ca 2,5 miljoner passagerare till och från utlandet. Antalet har sedan dess ökat med ca 1 miljon till 3,5 miljoner och väntas enligt prognoser vara 5,5 miljoner år 1980. 2. De senaste årens terroraktioner. Förhoppningarna om att dessa skulle minska har inte infriats. Utvecklingen har visat på behov av en mycket hög beredskap på våra internationella flygplatser. 3. Behovet av en stor polisresurs på flygplatserna. De varje år ökade kraven på flygplatspolisen, tillfälliga toppar i trafiken och oväntade händelser har skärpt kravet på en polisresurs, betydligt större än vad polisdistrikten i Märsta och Mölndal kan uppbringa.

Med anledning av det som har sagts i denna fråga vill jag bara för det första påpeka, att anknytningen till ett stort polisdistrikt redan föreligger när det gäller Malmö flygplats. Vidare gissar jag att på Arlanda kommer även i fortsättningen att tjänstgöra en grundstyrka motsvarande den som f. n. tjänstgör där. Anknytningen till ett polisdistrikt med större resurser är en fördel. Vidare vill jag säga att resonemanget om avståndet mellan polisdistriktscentralerna och de berörda flygplatserna är i det närmaste skrattretande för en norrlänning, som verkligen har erfarenhet av avstånd. Påståendet om att en överflyttning skulle vara ett led i en centralisering av polisverksamheten vill jag bestämt avvisa. Det är fråga om en praktisk överflyttning mellan lokala polisdistrikt.

Herr talman! Jag vill inte säga något om det i och för sig vällovliga syftet bakom herr Nygrens inlägg, nämligen att se till att moderaterna inte skall få någon ära av den nu förestående omorganisationen. För mig är inte heller det angelägna att kunna klargöra att det var moderata samlingspartiet som först kom med det yrkande som nu har biträtts. För mig är huvudsaken att vi får ett beslut som främjar en effektiv flygplatskontroll.

I första hand bör övervägandena avse förhållandena vid Arlanda, men utredningen bör omfatta samtliga storflygplatser och även ta sikte på den blivande flygplatsen vid Härryda utanför Göteborg.” Vi talar alltså över huvud taget inte om att flygplatspolisen bör lyda under rikspolisstyrelsen. Vi begär en utredning om en effektivisering, och det är precis det som har kommit till stånd. Yrkandet i den motion som behandlades förra året — i december tror jag det var — innebar inte heller att rikspolisstyrelsen skulle få disponera de här resurserna, utan jag hade föreslagit att samtliga tjänster som flygplatspolis vid de tre största flygplatserna i landet skulle ingå i personalplanerna för Stockholms, Göteborgs och Malmö polisdistrikt. Det är ju precis detta som regeringen nu har föreslagit. Men jag tycker som sagt att det är ganska sekundärt vems förslag det från början är. Huvudsaken är att lösningen blir bra.

Herr talman! Den höga säkerhetsberedskapen vid flygplatserna är vi helt överens om, herr Nygren. Att den måste finnas är ju självklart. Skillnaden mellan oss ligger däri att vi menar att den personal som skall sörja för säkerheten kan finnas i Märsta resp. Mölndals polisdistrikt och inte behöva ligga under Stockholms resp. Göteborgs polisdistrikt.

I budgetpropositionen trycker man på detta som en mycket väsentlig fråga, men jag tror inte att de här besöken kommer så plötsligt att man inte hinner organisera de polisresurser som skall ställas till förfogande för bevakning. Det här är ganska egendomligt, herr Nygren. Först beslutar man omorganisationen och sedan tillsätter man utredningen. Det är ganska bakvänt enligt min mening men inte enligt departementets och socialdemokraternas uppfattning. Det är ej konstigt att ganska mycket går snett när man jobbar efter den metoden. Kanske herr Nygren vill ge svar på vad justitieministern inte ville ge svar på men vad personalen önskar svar på, nämligen frågan varför personalen inte har informerats. Det är en mycket väsentlig fråga. Personalen hade önskat ett samtal med ansvarig ledning för att få klarhet i hur verksamheten skall organiseras och vad som kommer att hända sendet sendet dem som berörs, men statsrådet har inte sagt ett ord om det. Jag tror inte heller att herr Nygren har varit där ute och talat om vad det här gäller.

Herr talman! Först vill jag bemöta fru Kristensson. Jag påstås ha försökt ta äran av moderaterna för att ha bidragit till den lösning vi nu kommit till. Vad jag redovisade här var den motion som fru Kristensson och herr Adolfsson väckte 1973 och som vi från utskottets sida kategoriskt avvisade. Någon form av lösning enligt den modellen har utskottet aldrig velat vara med om. Det är därför jag menar att det inte är fråga om någon moderatmodell. Har moderaterna senare kommit igen med mera anpassade motioner, då tycker jag inte att man har anledning att föra detta resonemang vidare. Herr Bengtsson i Göteborg säger att vi är överens om behovet av hög beredskap. Men då skulle denna höga beredskap lämpligare klaras från Märsta med länspolischefens medgivande till förstärkning och med anlitande av rikspolisstyrelsens förstärkningsresurser. Det är ju precis det ni har nämnt i er reservation. Jag vill fråga herr Bengtsson: Är det mera decentralistiskt att vända sig till länspolischef och till rikspolisstyrelse för att få de behövliga resurserna än att finna dem inom ett och samma lokala polisdistrikt, som vi kommer att kunna göra i fortsättningen?

Herr talman! Denna beredskap och denna höga säkerhet skall självfallet finnas på flygplatsen varje dag. Ingen av oss tror väl ändå att det skall inträffa sådana händelser som kräver stora polisresurser. Och om något sådant inträffar, herr Nygren, är man under alla förhållanden tvingad att hämta polispersonal från distrikt på många håll; den saken är väl ändå klar. Men normalt klarar Märstapolisen och Mölndalspolisen sina uppgifter. Attacker på flygplatserna är väl inte vad vi räknar med skall inträffa.

Herr talman! Låt mig inledningsvis göra en kommentar till det anförande som hölls av herr Pettersson i Västerås. Han skyller brottsutvecklingen och misslyckandena på det kapitalistiska samhället. Men i det land på andra sidan Östersjön där herr Pettersson har sin ideologiska hemvist tillåter man inte ens att sådan kritik framförs som herr Pettersson och hans partivänner ofta kommer med. Den formen av polis som det då är fråga om är det ingen som vill ha i det här landet. Herr talman! Varje år då vi diskuterar frågan om anslag till polisväsendet får vi en lång debatt. Synpunkter framförs från olika orter där man inte känner sig nöjd med de tilldelningar som har beviljats. Detta är kanske på sitt sätt märkligt, eftersom justitieministern däremellan har framträtt i TV några tiotal gånger och gjort tafatta försök att övertyga svenska folket om att brottsligheten minskar. I propositionen i år talas det liksom tidigare år om det stora antal nya tjänster som skall tillsättas. Men vad som inte framgår av propositionen eller av justitieministerns små skryttal är att hälften av tjänsterna försvinner enbart i form av arbetstidsförkortningar. Bristen på medel och därmed på tillsättande av tjänster tar sig många olika uttryck. Låt mig här redovisa ett konkret fall. Simrishamns polisdistrikt omfattar Simrishamns och Tomelilla kommuner. Efter skånska förhållanden blir detta distrikt ytmässigt sett ganska stort. I dessa två kommuner — och då speciellt i huvudorterna — kan vi nu notera en tilltagande nedbusning.

Ur detta brev vill jag citera följande: ”Beträffande den yttre övervakningen kan nämnas att normalt finns i hela distriktet, inklusive Tomelilladelen, en enda radiobil disponibel mellan kl. 08.00-24.00 . Under övrig tid på dygnet finns endast en radiobilbesättning i beredskap i hemmet, vilket medför en fördröjd utryckningstid med cirka en halvtimme från det larm inkommit, till dess att radiopatrullen är på väg till sitt uppdrag. Detta förhållande är naturligtvis på intet sätt tillfredsställande, men med hänsyn till tillgängliga personalresurser och gällande arbetstidsbestämmelser går det f. n. icke att öka antalet övervakningstimmar i distriktet.” Det är, herr talman, klartext från ert polisdistrikt om den maktlöshet man känner på grund av bristande resurser. Malmö har en besvärlig situation. Malmös geografiska placering som en dörr mot kontinenten bidrar helt naturligt till detta. Men den tilltagande brottsligheten i Malmöregionen sprider sig även till sydöstra delen av Skåne. De som verkligen vet om att Simrishamnspolisen har dåliga resurser, det är de som sysslar med brott som yrke. Det inträffar nu att det begås stölder och görs inbrott och kassaskåpskupper på tre fyra olika platser under en natt i sydöstra Skåne. Griper polisen någon visar det sig inte så sällan att det är brott som planerats noga — man har åkt de tio milen tvärs genom Skåne och utfört brotten därför att i sydöstra Skåne är bevakningen obefintlig. De polisdistrikt som jag här exemplifierat med Simrishamnsdistriktet har en besvärlig situation beroende på att det antal polismän som skall utföra bevakningen i regionen är alltför litet. Herr talman! Jag har inget yrkande i den här debatten. Jag har bara i kammaren velat redovisa de sydöstskånska kommunernas syn på brottsutvecklingen — en syn som sannerligen är något annorlunda än den justitieministern hävdar.

Herr talman! Jag kan inskränka mig till några korta kommentarer angående polisverksamheten på den flygplats som ligger i min hemkommun, nämligen Arlanda. När vi behandlade frågan här senast — det var i slutet av förra året —- hade jag tillsammans med min partivän Lilly Bergander ett särskilt yttrande till utskottets betänkande. I det yttrandet strök vi under att det är de lokala och regionala instanser som ansvarar för polisbevakningen vid Arlanda flygplats som har den praktiska erfarenhet som fordras för att kunna bedöma organisatoriska förändringar. I kammardebatten framhöll jag att det inte var motiverat att forcera fram organisatoriska förändringar. Min förhoppning var i stället att eventuella förändringar — och sådana uteslöt jag inte — skulle föregås av ingående samråd med just de lokala och regionala instanserna. I min motion 323 betonar jag att en rad organisatoriska och andra frågeställningar måste klarläggas. Jag räknar också upp ett flertal av dessa problemområden. När herr Bengtsson i Göteborg nämnde min motion i sitt första inlägg för en stund sedan, så sade han någonting om att socialdemokraterna hade hamnat i högerburen. Jag tyckte att herr Bengtsson var ganska rolig då. Jag tänkte på bildspråket att sitta i buren hos polisen. Inte sitter socialdemokraterna i högerbur i polisfrågor! Inte hart.ex. fru Kristensson och justitieministern speciellt likartade uppfattningar i de frågorna. Alltnog, herr Bengtsson, i Arlandapolisfrågan bör vi debattera på ett annat plan. Där gäller det samråd med de lokala och regionala instanserna inklusive personalorganisationerna för att finna praktiska och vettiga lösningar. Den arbetsgrupp som rikspolisstyrelsen nu har tillsatt och som börjat sitt arbete har enligt min mening en så allsidig sammansättning att jag är övertygad om att den kommer att finna lösningar och avvägningar på de frågor som uppenbarligen finns. Arbetsgruppen — med representanter för rikspolisstyrelsen, länsstyrelsen, Stockholms polisdistrikt, Märsta polisdistrikt och för personalen, Svenska polisförbundet — har nämligen efter hemställan av Sigtuna kommun och Märsta polisstyrelse kompletterats med kommunens kanslichef och brandchef samt polisstyrelsens ordförande och vice ordförande. Med det som jag nu har relaterat som bakgrund anser jag, herr talman, att de enligt reservationen 1 ”svårbemästrade problem av både juridisk och praktisk karaktär” som ett överförande av ansvaret till Stockholms polisdistrikt från Märsta polisdistrikt skulle medföra kommer att lösas tillfredsställande. Situationen är alltså i dag en annan än vad den var när vi diskuterade saken förra året. Som jag då — jag vill minnas med en en viss intensitet —- påpekade i ett replikskifte med fru Kristensson hade länspolischefen i Stockholm i en promemoria bl.a. sagt så här: ”Inte någon av rikspolisstyrelsens olika framställningar i saken har föregåtts av överläggningar med vare sig länsstyrelsen eller polisstyrelsen i Märsta polisdistrikt. Att motionären fru Kristensson —--- inte heller, för undvikande av ett antal fallgropar, ansett sig böra rådgöra med de regionala eller lokala polismyndigheterna är även anmärkningsvärt.” I dag skriver fru Kristensson i reservationen 2 vänligt om den tillsatta arbetsgruppen.

Tack vare den allsidiga sammansättningen av arbetsgruppen, tack vare den ordentligt tilltagna utrednings och anpassningstiden och tack vare kopplingen till färdigställandet av den nya permanenta stationsbyggnaden finner jag det i dag rimligt att organisatoriska förändringar av polisverksamheten vid Arlanda flygplats genomförs.

Herr talman! Herr Lundgren säger att det inte finns några socialdemokrater i högerburen. Jo minsann, den är full av socialdemokrater. Men har man samma uppfattning som moderaterna så tycker jag inte man skall skämmas för det. Var kvar i högerburen när ni nu har samma uppfattning som moderaterna i den här frågan! Så en annan sak. Jag har ställt frågan om informationen för personalen till justitieministern och till herr Nygren, och nu ställer jag den till herr Lundgren: Varför har ni inte givit berörd personal den information som man önskar och så väl behöver inför den förestående omorganisationen? Är det den socialdemokratiska företagsdemokratin som ni här visar i praktisk verksamhet? Ja, jag bara undrar. Herr Lundgren kan kanske annars svara på frågan, varför ni inte informerar personalen. De anställda är angelägna att få ett svar i dag.
Herr talman! Herr Lundgren försöker göra gällande att det är rikspolisstyrelsens förslag han stöder då han förordar att man inte skulle genomföra förändringen förrän den 1 november 1976. Jag trodde inte det var herr Lundgren obekant att rikspolisstyrelsen ända sedan 1967 i petita efter petita föreslagit en omorganisation. I sina senaste petita, som nu ligger till grund för vårt ställningstagande, har rikspolisstyrelsen återkommit till frågan och sagt att omorganisationen bör verkställas allra senast den 1 november 1976. När man gör en sådan nybyggnad som det här är fråga om måste man nämligen på ett tidigt stadium beakta de säkerhetspolitiska aspekterna. sendet sendet Att rikspolisstyrelsen ända sedan 1967 haft uppfattningen att en omorganisation måste genomföras trodde jag som sagt att herr Lundgren visste. Det framgick för övrigt av den hearing vi hade i utskottet.
Herr talman! Bara ett par korta kommentarer. Till fru Kristensson vill jag säga att jag naturligtvis vet att rikspolisstyrelsen i många år haft tankar på en omorganisation — det är sant. Men vad jag nu relaterade var rikspolisstyrelsens uppfattning i dag, nämligen att den lämpligaste tidpunkten att genomföra en omorganisation är den 1 november 1976. Det är rikspolisstyrelsens aktuella uppfattning. Den sammanfaller med förslaget i min motion och med utskottsmajoritetens ställningstagande. Herr Bengtsson i Göteborg vill jag påminna om vad jag citerade i mitt anförande. Länspolischefen i Stockholm uttalade i en promemoria — den citerade jag också när vi debatterade den här frågan förra året — att han tyckte att det var märkligt att rikspolisstyrelsens olika framställningar i saken inte hade föregåtts av överläggningar med vare sig länsstyrelsen eller polisstyrelsen i Märsta polisdistrikt. Jag tyckte också att det var märkligt. Jag har delat den uppfattning herr Bengtsson framfört när vi tidigare debatterade den här frågan, men nu har den saken rättats till: personalorganisationerna är representerade och följer arbetet nära. På grund av min bosättning i den kommun det gäller är jag inte alldeles främmande för ärendet. Jag tror att herr Bengtsson försöker göra det här till en krångligare och märkvärdigare historia än det är i dag.
Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg återkommer nu till den fråga han fick svar på redan av statsrådet. Han har nu både till mig och till herr Lundgren upprepat sitt påstående att personalen inte skulle vara informerad. Jag vill då bara erinra om att departementschefen i januari månad anmälde den här frågan. Man gav rikspolisstyrelsen i uppdrag att tillsätta den arbetsgrupp med bred förankring som skulle jobba med detta och genom vilken de anställda skulle få möjlighet att komma in i bilden. Statsrådet gav också besked om att de anställdas organisationer hela tiden har informerats. Jag trodde att det var tillräckligt för herr Bengtsson, och därför fann jag förra gången ingen anledning att upprepa statsrådets besked. När det nu har sagts två gånger kanske det är tillräckligt för att herr Bengtsson skall förstå det här.
Herr talman! Vilka undanflykter, herr Nygren! Senast i går kväll hade jag kontakt med personalen. Den har icke informerats om detta. Jag förstår inte hur ni kan uttrycka er på detta sätt när vad jag nu säger är fullständigt riktigt.

Detta har skett parallellt med debatten om akuta åtgärder mot redan begången brottslighet. Man inser numera hur nödvändigt det är att också satsa på förebyggande åtgärder för att därigenom hindra att brott begås, vilket givetvis inte får inkräkta på medborgarnas rättmätiga krav på att få begångna brott utredda och uppklarade. Det måste helt säkert vara så både nu och i framtiden. Polisen har i mån av sina resurser tidigare arbetat med brottsförebyggande åtgärder, bl.a. genom medverkan i skolundervisningen, genom kontaktträffar på ungdomsgårdar och i föreningslivet, men även på andra sätt. Detta arbete har på senaste tiden glädjande nog kunnat ökas betydligt. Andra samhällsfunktioner har också medverkat i detta brottsförebyggande arbete liksom åtskilliga ideella organisationer. Allt detta visar att man länge har insett behovet av att satsa på förebyggande åtgärder för att minska brottsligheten. Man tänker kanske ibland på kortsiktiga åtgärder i brottsförebyggande syfte, och sådana är helt nödvändiga, men inte tillräckliga. Det måste till mera långsiktiga åtgärder, åtgärder som ligger utanför vad som brukar kallas kriminalpolitik.

Vi sade också att det gällde att ta initiativ i förebyggande syfte, initiativ som spänner över ett mycket brett fält. Och man insåg att det först på längre sikt skulle kunna resultera i en varaktig minskning av brottsligheten. Det är kanske inte så enkelt att rå på den organiserade brottsligheten genom sådana här åtgärder, men man får inte heller i detta avseende ge tappt. Resultaten kan emellertid kanske bli mera positiva i det här arbetet när det gäller brottsligheten i övrigt och när det gäller att hindra brottsdebuten, inte minst bland de unga. Detta är mycket väsentligt. För att samordna samhällets alla insatser mot brottsligheten fick vi det brottsförebyggande rådet. För att nå den målsättning som sattes upp har det här rådet fått en mycket bred sammansättning av företrädare för samhällets högsta beslutande organ, centrala myndigheter, rättsväsendet, näringslivet, folkrörelserna och kriminalvetenskaplig forskning. Från det här breda fältet har 16 personer utsetts av regeringen att utgöra styrelse för rådet. Varje riksdagsparti är representerat i rådets styrelse, som också innesluter statssekreterarna i justitie-, social och utbildningsdepartementen, företrädare för arbetsmarknadsorganisationerna, landstings och kommunförbunden, försäkringsbolagen och kriminologisk forskning. Rådets organisation och arbetsuppgifter är fastlagda, vilket också framgår av en informationsskrift som i dagarna kommit ut från rådet.

Ledamöter i arbetsgrupperna är företrädare för myndigheter och organisationer som berörs av rådets verksamhet. Till organisationen hör även en mycket stor krets av kontaktmän som utökas kontinuerligt. Utvecklingsenheten skall samordna och ta initiativ till forskning inom rådets verksamhetsområde. Den skall också utvärdera resultatet av sådan forskning. En uppgift blir att omsätta forskningsresultat i förslag till åtgärder och handlingsprogram. Enheten skall sedan undersöka verkan av sådana åtgärder och program. En viktig uppgift för enheten är att informera om forskningsresultat av kriminalpolitisk betydelse. Projektet frivårdsförstärkning har ni kanske hört talas om. Det drivs vid rådet flera utvecklingsprojekt. Det tills vidare mest omfattande är projektet frivårdsförstärkning. Man kallar det för Sundsvallsförsöket, eftersom man förlade det dit. Det beslutade riksdagen om år 1970. Det innebär att man har förstärkt resurserna väsentligt inom ett frivårdsdistrikt, och att man följer upp denna satsning genom en vetenskaplig undersökning. Effekterna av det här försöket, framför allt för klienterna, står i blickpunkten för den vetenskapliga uppföljningen. Hittills har från projektet utgetts 16 olika delrapporter, och man räknar med att slutrapporten om försöksverksamheten skall kunna publiceras i slutet av år 1978. En sammanfattande delrapport ligger just nu klar. Arbetsgrupperna nämnde jag om.

Tjänstemännen vid utredningsenheten är sekreterare i några av arbetsgrupperna. I flera av grupperna har sekreteraren hämtats från andra myndigheter som arbetar inom rådets verksamhetsområde. Det finns sammanlagt nio arbetsgrupper. En av dessa är brottskyddsgruppen som inte enbart behandlar s.k. traditionell brottslighet utan också inriktar sig på de moderna brotten, dvs. brott som behandlas i spe 217 ciallagstiftning, t.ex. valuta och skattebrott. Vi har vidare en grupp som arbetar med brottsutveckling, en informationsgrupp, en nakotikagrupp, en grupp som sysslar med samarbetet mellan socialvård, skola och polis, en grupp för barn och ungdomsfrågor, en grupp för anpassningsstöd åt straffade, en grupp som sysslar med undervisningen i lag och rätt i skolorna och till slut en grupp som arbetar med kriminalpolitik. Alla de här uppgifterna inom rådet som jag nu har nämnt finns angivna i den informationsskrift som rådet utarbetat och som nu föreligger i tryck. De av kammarens ledamöter som är intresserade och även andra kan rekvirera den här informationsskriften. Nu är det viktigt att det arbete som har satts i gång i rådet kan fortsätta och efter hand ge resultat. För att det skall kunna ske tycker vi att kansliorganisationen måste förstärkas något. Jag har motiverat detta i motionen 44§5 till årets riksdag. Utskottsmajoriteten har emellertid inte tillstyrkt den här blygsamma förstärkningen som har begärts. Man åberopar att det vid rådets inrättande förutsattes att en stor del av sekreteraroch utredningsuppgifterna i rådets arbetsgrupper skulle skötas av personal i departement eller kanske inom kommittéväsendet eller i vissa fall av personal i de statliga verken. I detta avseende har rådet också följt de förutsättningar som utskottet anförde. Men det är egentligen inte i det avseendet som förstärkningen i första hand behövs. Det är i stället kansliorganisationen som är otillräcklig. Som det nu är tvingas handläggande personal att syssla med arbetsuppgifter som rätteligen ankommer på biträdespersonal eller expeditionsvakt. Jag är fullt medveten om att den här yrkade blygsamma förstärkningen av kansliet inte kommer att vinna kammarens gehör. Jag hoppas dock att yrkandet ändå blir föremål för departementets prövning vid nästa budgetarbete. Från olika håll har brottsförebyggande rådets arbete mött ett starkt intresse, och det har visat sig att många vill hjälpa till. Därför är det så mycket viktigare att arbetet inte stoppas upp av en alltför liten kansliorganisation. Det är nu inte meningen att kansliet skall svälla ut och bli en stor byråkratisk organisation. Det är inte det som frågan gäller utan endast en blygsam förstärkning för det nödvändiga arbetets behöriga gång. Rådet måste ges en ärlig chans att fungera så som riksdagen sagt att det skall fungera. Slutligen, herr talman, vill jag mycket kort beröra informationsfrågorna. En kanslipromemoria har utarbetats om rådets informationsverksamhet. Även där finns ett önskemål om en förstärkning — i första hand med en duktig yrkesman i fråga om information. Det är väsentligt för rådet att bedriva en aktiv informationsverksamhet inte minst i förhållande till massmedia och att presentera informationen på ett sätt som intresserar. Det finns mycket att säga om denna del av rådets verksamhet, men jag skall inte ta upp en stor debatt om det nu. Vid det förberedande budgetarbetet fanns det inget underlag för ett äskande om en informationstjänst. Därför kan vi inte heller nu yrka på någon tjänst, men det är möjligt att frågan kan lösas provisoriskt till nästa budgetår. Nr 56 Vad som däremot är mycket väsentligt är att de här förslagen rörande Fredagen den information delas av statsrådet Geijer. När nu statsrådet är närvarande 11 april 1975 i kammaren kunde det vara intressant att få någon kommentar till detta. bensin inr Om statsrådet delar uppfattningen beträffande dessa förslag borgar det — Brottsförebyggande för att frågorna kan tas upp vid nästa budgetbehandling. rådet Med detta, herr talman, vill jag bara helt kort yrka bifall till reservationen 1 vid justitieutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! Herr Polstam har gett en bred exposé över brottsförebyggande rådets arbete som säkert varit värdefull för kammarens ledamöter att få ta del av. Det är närmast utskottets vice ordförande det ankommer på att bemöta herr Polstams konkreta förslag om ytterligare förstärkningar av anslagen till brottsförebyggande rådet utöver vad regeringen föreslagit. Men jag vill ändå understryka det som utskottet säger om att brottsförebyggande rådet enligt sina direktiv inte skall vara ett utredande organ utan mera skall ha till uppgift att samordna den brottsförebyggande verksamheten mellan olika myndigheter och att ta initiativ till den översyn och de utredningar som på olika områden kan visa sig befogade. Det innebär inte, som jag ser det, att man inte kan tänka sig personalförstärkningar så småningom, men jag tycker ändå att det finns anledning att understryka denna grundläggande arbetsuppgift som brottsförebyggande rådet har. I det sammanhanget vill jag knyta an till det särskilda yttrande som är fogat till det här betänkandet av oss moderater i anledning av den information vi fått om att rådets arbetsgrupp för kriminalpolitik överväger en utredning med inriktning på viss avkriminalisering och i det sammanhanget understryka några saker vi tycker är väsentliga. Det har ju under senare år skett en oerhört omfattande lagproduktion, och antalet lagar har blivit så många att det är svårt för enskilda människor att bilda sig en klar föreställning om var gränserna går för det tillåtna. Inte minst genom den sammanställning jag fick över de nya lagar som stadgar fängelsestraff och som tillkommit under den tid herr justitieministern Geijer varit chef för justitiedepartementet kunde jag konstatera vilken enorm ansvällning som har skett när det gäller kriminaliseringen. Vi har därför velat understryka nödvändigheten av att få till stånd en utgallring av de lagar som nu kan bedömas onödiga. Det skall inte vara så att man ständigt bara lägger till nya lagar. Man måste också någon gång sätta sig ner och bedöma om inte en utgallring och avkriminalisering kan ske. Vi menar att lagstiftningens primära syfte skall vara att skydda den enskilde medborgaren och inte så mycket som den senare tidens lagstiftningsarbete ger sken av utgöra ett skydd för allmänna intressen. Det vill vi säga med det särskilda yttrandet. Jag vill också understryka det som sägs i motionen 52, där konkreta 29 förslag till avkriminaliseringar inom trafikområdet anförs. Trafiklagstiftningen hör ju inte till justitieutskottets bord så att säga. Men jag känner att hela utskottet är positivt inställt till de här motionerna, och vi hoppas att trafikutskottet när det så småningom skall behandla dessa frågor kommer att ha förståelse för tanken på avkriminalisering. Min förhoppning är alltså att rådets arbetsgrupp för kriminalpolitik skall överväga de här mer vittsyftande frågorna som vi tagit upp i det särskilda yttrandet. Summan av kardemumman skulle, med de ord som herr justitieministern mötte nere i Lund häromsistens, vara mindre lag och mera ordning. Det var ett utomordentligt uttryck. Till sist en kort kommentar till reservationen 3 där vi tar upp frågan om institutet skyddstillsyn och konstaterar att det på många håll har blivit så att det döms till skyddstillsyn inte bara en gång utan t.o.m. i långa serier. Man måste fråga sig om det inte finns en begränsning när det gäller användandet av påföljden skyddstillsyn. Om uppfattningen blir att det alltid går att räkna med att bli dömd till skyddstillsyn i stället för någonting värre kan resultatet bli en urholkning av skyddstillsynen. Vi har också särskilt uppmärksammat problemet med de ökade skadegörelsebrotten. Utvecklingen när det gäller den många gånger meningslösa vandalisering som sker på både allmän och enskild egendom kan inte förbigås med tystnad. Stockholms kommun beräknar att skadegörelsen på kommunens egendom under 1974 uppgick till inte mindre än 12 milj.kr. Om man skulle göra sig besvär med att ta in uppgifter från andra kommuner är jag övertygad om att summorna skulle bli ganska förskräckande. Vi har tyckt att någon väg att komma åt den här brottsligheten, som i dag inte beivras i nämnvärd omfattning, borde prövas. Därvid har vi tänkt oss en form av arbetsåläggande som finns i England och där kallas för Community Service. Det är inte säkert att organisationen behöver vara precis som den är där. Arbetsåläggandet skulle kanske innebära att en ung människa får jobba under lördag-söndag eller någonting sådant. Det skulle ändå kunna uppfattas som en reaktion från samhällets sida och bidra till avhållsamhet från sådan här skadegörelse i fortsättningen. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan utom när det gäller punkten 2, där jag yrkar bifall till reservationen 3.

Nr 56 Herr talman! Jag kan inte vara lika föredömligt kortfattad som herr Fredagen den Pettersson i Västerås, men jag skall göra mitt bästa. 11 april 1975 Jag börjar med att helt kort yrka bifall till justitieutskottets hemställan — i betänkandet nr 10 samt avslag på de till betänkandet fogade reserva = Brottsförebyggande tionerna 2 och 4. Dessa är kopplade till yrkandet om högre anslag för = rådet det brottsförebyggande rådet och en minskning av medel för utökning av antalet polismän till vilket riksdagen tog ställning redan då vi behandlade föregående betänkande, nr 9. Herr Polstam har från denna talarstol givit en väldigt fin exposé över brottsförebyggande rådets verksamhetsformer och uppgifter och jag vill betona att då utskottet behandlade det här avsnittet i budgetpropositionen alla var överens om att det är en mycket viktig organisation. Vi i utskottsmajoriteten kan emellertid inte ansluta oss till de tankegångar som finns i reservationen 1 vid utskottsbetänkandet där man vill räkna upp anslaget med 160 000 kr. Då syftar man närmast på medel för en assistentoch en biträdestjänst samt för en expeditionsvakt. Om jag har fattat promemorian angående informationsverksamheten rätt så är det först och främst en informationssekreterare eller en informationsexpert som rådet behöver. Det har man inte tagit upp motionsledes. Däremot har vi i utskottsmajoriteten, vilket fru Kristensson också var inne på, velat påpeka att en stor del av sekreterarutredningsuppgifterna skall skötas av personal i departement eller inom kommittéväsendet Det är inte meningen att brottsförebyggande rådet skall få en stor kontorsorganisation. Rådet skall ta initiativ till reformförslag som kräver mer omfattande undersökningar eller utredningar och det skall läggas på kommittéer och expertgrupper. Man har också möjlighet, om så behövs, att anlita tillfälligt anställd personal.

Motionen 199 tar upp frågan om förebyggande av butikssnatterier. Där kan man verkligen understryka behovet av en informationsexpert inom brottsförebyggande rådet. Vi har emellertid från utskottets sida varit tvungna att hänvisa till vad riksdagen har beslutat om butikssnatteri för det har tydligen missuppfattats av många. Det tycks vara en utbredd uppfattning att butikssnatteri inte är straffbart när det stulnas värde är mindre än 20 kr. Vi hoppas att handelns organisationer skall svara för en del av upplysningsverksamheten och lösningen på de här frågorna. De har ju en aktionsgrupp mot butikssnatterier. Motionerna 52, 136 och 1100 kräver en översyn av strafflagstiftningen. Inte minst intressant tycker jag motionen 52 är. Den hänvisar till en översyn som rikspolisstyrelsen har gjort och där det nämns ett 60-tal olika förseelser som man tror skulle kunna utmönstras ur straffskalorna 221 och som alldeles uppenbart i en del fall inte anses som överträdelser av den stora allmänheten.

Och just nu övervägs även de här frågorna inom justitiedepartementet. Brottsförebyggande rådet har alltså givit prioritet åt avkriminaliseringen av sådana brott som fylleribrott, rattfylleri, snyltningsbrott, sjukförsäkringsbedrägerier och ämbetsbrott. Man har i brottsförebyggande rådets grupp rörande kriminalpolitik, som jag tidigare nämnt, uppmärksamheten riktad på detta. Det är bl.a. därför som utskottsmajoriteten icke har velat tillstyrka fru Kristenssons synpunkter på att det inte är lämpligt att ge samma person skyddstillsyn ett stort antal gånger. Vi vet inte om vi kan dela den uppfattningen. Den som åläggs skyddstillsyn uppfattar i varje fall detta som en ganska stark påföljd och som en inskränkning av rörelsefriheten — alltså en samhällsreaktion. Idén med Community Service har ju kommunalpolitiskt utnyttjats en gång här i landet och möttes då av en väldigt stark kritik. Det är möjligt att själva publiceringen av detta att man ville att ett par ungdomar skulle städa parker gav anledning till den starka kritiken. Utskottsmajoriteten har inte heller i det här fallet velat ta någon direkt ståndpunkt. Vi anser att man inte bör föregripa den rapport som brottsförebyggande rådets arbetsgrupp för kriminalpolitik kommer att avge. Enligt vår mening behöver inte riksdagen nu ta ställning till någon av dessa frågor hur intressanta en del av dem än är. Därför ber jag till sist, herr talman, att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan i dess helhet i betänkandet nr 10.
Herr talman! Herr Polstam riktade en fråga till mig som jag vill svara på. Den gäller brottsförebyggande rådets information. Jag vill bekräfta att vi inom departementet ser mycket positivt på en utvidgning av den verksamheten och framför allt på att få den mera inriktad på lämpliga målgrupper. Det skall ju inte vara fråga om en information för informationens egen skull. Den närmare utformningen av denna verksamhet får emellertid i vanlig ordning behandlas under budgetarbetet i höst.
Herr talman! De här informationsfrågorna är enligt min mening så viktiga att vi måste på något sätt lösa dem. Får brottsförebyggande rådet inte ut information — målinriktad eller avsedd för en bredare allmänhet — blir arbetet kanske i viss mån meningslöst. Därför är det mycket tillfredsställande att statsrådet nu har gjort denna positiva deklaration och jag ber särskilt att få tacka för den.

Nr 56 Herr talman! I min motion nr 199 begär jag effektivare förebyggande Fredagen den åtgärder mot butikssnatteri. Jag presenterar t.o.m. ett förslag på hur 11 april 1975 detta skulle kunna gå till. Jag tycker att det är en egendomlig skrivning —LL som utskottet har presterat på s. 4. Jag måste helt enkelt ställa frågan Brottsförebyggande till utskottets ordförande eller representant: Har ni läst min motion, och = rådet har ni förstått dess innehåll? Det finns ju inte några som helst konkreta svar på min fråga och på min begäran i klämmarna. Utskottet talar om en informationskampanj av brottsförebyggande rådet. Jag har ingenting emot sådana kampanjer, och jag kan instämma i allt vad som står i utskottets betänkande om detta, men i min motion har jag inte alls begärt någon sådan informationskampanj utan jag vill ha konkreta åtgärder. I dag kan t.ex. en butikskontrollant inte ingripa, även om hon eller han ser att någon stoppar en vara på sig, förrän kunden är utanför kassan. Jag framför i motionen det förslaget att företagen gemensamt skall bestämma att den, som handlar i butik eller varuhus enligt självbetjäningsprincipen, skall lägga varan i varuhusets korg eller vagn. Då kan kontrollanten omedelbart meddela den kund som bryter däremot vad föreskrifterna innehåller och på detta sätt kan man förebygga att snatteribrottet fullföljs. ; Med det anförda, herr talman, vill jag helt kort yrka bifall till min motion, där det i klämmen står: ”att brottsförebyggande rådet i samverkan med handelns organisationer får i uppgift att gemensamt utforma förslag till effektivare förebyggande åtgärder mot butikssnatteri”.
Herr talman! Jag förmodar att det var mer skämtsamt som fru Frenkel sade att hon trodde att vi inte hade läst hennes motion. Självfallet har vi gjort det, med stor noggrannhet. Vi har emellertid konstaterat att de problem som fru Frenkel tar upp i sin motion redan har prövats av brottsmålsutredningen och att man där sade bestämt nej till den här typen av privaträttsliga sanktioner och menade att de var principiellt felaktiga. Däremot är det, som fru Frenkel har uppmärksammat, rätt att utskottet för sin del anser att en informationskampanj är angelägen. I dag har många, kanske i synnerhet ungdomar, fått den uppfattningen att det inte spelar någon roll om man snattar, bara man håller sig under 20 kr. I realiteten innebär inte bestämmelserna detta. Därför skulle en faktisk information om vad gällande bestämmelser innehåller vara angelägen, anser vi enhälligt i utskottet. Vi har avstyrkt det yrkande som fru Frenkel har i sin motion. Jag vidhåller det yrkandet.
Herr talman! Jag förstår inte att ett sådant påpekande som jag talar om kan innebära någon sorts sanktion, som fru Kristensson säger. Det var inte alls länge sedan jag var i ett varuhus i Danmark. Där fanns faktiskt skyltar litet varstans: Varorna skall läggas i korg. Jag såg att man litet vänligt påpekade för en kund som inte gjorde det: Ni skall lägga varan i korgen. Det var ett vänligt påpekande, och kunden sade: Ja, visst skall jag göra det. Jag tycker inte att detta kan innebära någon sorts rättslig sanktion, något otillbörligt ingripande mot kunden, utan jag menar att man på det sättet verkligt effektivt kan förebygga snatteri. Jag har hört att det finns liknande informationsskyltar i varuhus även i andra länder. Jag tycker inte alls att det skulle vara märkvärdigt att pröva en sådan sak. känd: Fredagen den den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Fru Dahl har frågat mig om regeringen mot bakgrund av den senaste tidens dramatiska händelseutveckling i södra Vietnam nu är beredd att uppta fulla diplomatiska förbindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering, PRR. Herr Takman har frågat mig om regeringen är beredd att utan ytterligare dröjsmål upprätta fullvärdiga diplomatiska förbindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering, PRR. I ett svar på en liknande fråga den 16 januari i år erinrade jag om att de svenska ställningstagandena i erkännandefrågan grundats på Parisavtalets föreskrifter. Jag sade då, att avtalet erkänner existensen av två parter i Sydvietnam, PRR och Saigonregimen, vilkas administrationer genom en i avtalet fö reskriven procedur avses ersättas av en enda nationell regering. Till dess administrerar de två parterna var sitt område i Sydvietnam. Svenska regeringen ville mot denna bakgrund icke hävda att en av de båda administrationerna ensam företräder staten Sydvietnam och kan påta sig denna stats internationella förpliktelser. Regeringen var därför inte beredd att erkänna PRR som Sydvietnams regering i folkrättslig mening. De senaste veckornas händelseutveckling har medfört stora förändringar i Sydvietnam, och PRR behärskar i dag större delen av landet. Dessa förändringar har dock icke medfört att Parisavtalets principer för en politisk lösning har satts ur kraft. PRR har för sin del bekräftat detta genom flera uttalanden på senaste tiden. Man kräver att de nuvarande makthavarna i Saigon ersätts med en administration som är villig att fullfölja avtalets bestämmelser. Den svenska regeringen riktar en enträgen vädjan till parterna att snarast skapa förutsättningar för förhandlingar om en politisk lösning enligt Parisavtalet. Sydvietnams folk som utsatts för så fruktansvärda lidanden måste äntligen få fred och möjlighet att i oberoende börja bygga upp sitt land. De krafter som motsätter sig förhandlingar måste förmås ge vika. Om det under det fortsatta händelseförloppet visar sig att en politisk uppgörelse icke är möjlig uppstår en ny situation. Vi avvaktar lägets utveckling. Herr talman! Får jag i anslutning till detta svar meddela att den svenske ambassadören i Peking efter beslut av regeringen har instruerats att uppsöka prins Sihanouk och till honom framföra att den svenska regeringen önskar återuppta officiella diplomatiska förbindelser med Cambodjas kungliga nationella enhetsregering. Regeringen avser att inom kort begära agremang för en ambassadör.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, som när det gäller Cambodja var utomordentligt glädjande även om jag anser att regeringens ställningstagande borde ha skett långt tidigare. Det kommer att framgå av mitt inlägg på vilka grunder jag anser det. Jag delar den mening som många gånger har uttryckts av regeringen och riksdagen att vårt handlande i sådana här frågor måste ledsagas av en strävan att följa folkrätten — även om vi kan ha olika uttolkningar av denna — och att handla så att vår internationella trovärdighet befästs. Från denna utgångspunkt är jag glad över att utrikesministern inte hänvisar till några kriterier, som eljest brukar vara det vanliga, som ett skäl att inte nu erkänna PRR - jag tänker på kriteriet att man skall behärska en viss yta av landet. Ett sådant kriterium är uppenbarligen inte längre användbart som ett skäl mot att erkänna PRR, utan det kriteriet borde nu tvärtom leda till ett omedelbart erkännande. Men jag noterar med icke obetydlig kritik att när skälen inte längre är användbara, så åberopas de inte längre. Detta kan inte gärna bidra till vår trovärdighet. — Nr 57 När det gäller Parisavtalet har jag många gånger hävdat att ett er Tisdagen den kännande av PRR med Parisavtalet som grund med de rättigheter som 15 april 1975 följer därav inte skulle förhindra att ett sådant erkännande senarekunde — överflyttas till en koalitionsregering, men att ett sådant erkännande nu Om upprättande av skulle kunna påskynda utvecklingen i Vietnam. fulla diplomatiska I det sammanhanget vill jag ta upp en alldeles speciell aspekt som = förbindelser med rör både Sydvietnam och situationen sådan den har varit i Cambodja. — Republiken Sverige tycks vänta med sitt erkännande till dess att även huvudstaden = Sydvietnams har erövrats med allt vad det innebär av mänskliga lidanden och för = provisoriska störelse. Det är något som befrielserörelserna har velat undvika därför = revolutionära att de vet med sig vad det innebär av lidande, särskilt med tanke på regering att de här två fascistjuntorna har använt sig av civilbefolkningen som sköld. Jag skulle nu med anledning av utrikesministerns svar, som jag inte alls är nöjd med, vilja fråga följande: Finns det ingen situation då det skulle vara önskvärt att använda sig av ett erkännande för att påskynda utvecklingen i ett läge, när fascistjuntan uppenbarligen inte är beredd att medverka till att få slut på krigföringen, för att få slut på det mänskliga lidandet? Anser inte utrikesministern att den situationen är för handen nu? Skulle det inte vara väsentligt att Sverige genom en sådan handling, och helst genom att ta initiativ till att även andra länder vidtar den, får till stånd ett slut på kriget? Är inte regeringen beredd att ta situationen under omprövning i stället för att ”följa utvecklingen”?

Herr talman! Min enkla fråga gällde Sydvietnam och PRR, men det är självklart att utvecklingen under de senaste dagarna i Cambodja har ställt ett erkännande av GRUNC, Cambodjas kungliga nationella enhetsregering, ännu mera i förgrunden än tidigare. Jag är i likhet med Birgitta Dahl utomordentligt glad över det meddelande som utrikesministern här har lämnat att svenska regeringen nu återupptar de officiella förbindelserna med Cambodjas kungliga nationella enhetsregering. Däremot kan jag inte gilla att erkännandet av PRR uppskjuts ytterligare. Jag instämmer helt i alla de synpunkter som Birgitta Dahl här framfört.

Överallt har det varit fråga om en folkresning mot en hatad regim. Under loppet av två veckor befriade befolkningen och PRR:s väpnade styrkor fullständigt elva provinser och till stor del ytterligare åtta. Det sydvietnamesiska folkets och befrielsestyrkornas motoffensiv — det är 233 det korrekta uttrycket — har varit det enda rätta och enda möjliga svaret på Thieuregimens tusentals blodiga angrepp mot det befriade området före och efter Parisavtalet och dess fascistiska terror på den sida den behärskat. Den svenska regeringen skulle kunna bidra till att Parisavtalet återupprättades och förverkligades och att freden äntligen efter så många decennier återställdes i Sydvietnam genom att nu utan ytterligare dröjsmål erkänna PRR diplomatiskt. Jag kan inte finna att det är någon illusion i utrikesdepartementet om att en politisk uppgörelse skulle vara möjlig med Thieuregimen. Men varför då detta dröjsmål? Dess fall påskyndas utan tvivel om tillräckligt många regeringar nu är beslutsamma och erkänner PRR, den enda existerande verkliga regeringen i Sydvietnam och den enda regering som där under hela tiden har företrätt och varit fast förankrad i folkviljan.

Herr talman! Vi är eniga om en sak, nämligen att det viktigaste nu är att försöka få ett slut på kriget och ett slut på de obeskrivliga lidanden som civilbefolkningen utsätts för i Sydvietnam. Vi ser varje dag på TV rutan dessa fruktansvärda och skakande bilder av mänskliga tragedier. Den svenska regeringen verkar på alla möjliga sätt, i första hand för att få ett slut på kriget och de omänskliga lidandena för befolkningen. Det är Parisavtalet som ger en möjlighet till fred snabbt. Enligt min bedömning krävs det för att Parisavtalet skall kunna tillämpas att en ny regering eller en ny administration kommer till i Saigon. Jag anser mig kunna säga det mot bakgrund av att president Thieu alltsedan avtalets tillkomst motsatt sig tillämpningen av avtalets väsentligaste bestämmelser.

Men i dag måste vi arbeta för att Parisavtalets bestämmelser träder i kraft för att få fred så snabbt som möjligt.

Herr talman! Det är just för att så snabbt som möjligt få en lösning i enlighet med Parisavtalet, en lösning som samtidigt innebär att kriget och lidandena upphör, som jag riktade uppmaningen till regeringen att inte ytterligare avvakta och följa utvecklingen utan nu ompröva sitt ställningstagande. Det är min övertygelse att så måste ske. Det måste komma internationella påtryckningar. Det finns väl ingenting mer att vänta på för att få reda på att Thieuregimen inte tänker avgå frivilligt och inte heller tänker ge upp motståndet utan avser att så länge som möjligt hålla stånd. Varje dag av mänskligt lidande av det slag som detta innebär och som vi har sett utspelas kring Phnom Penh under en lång tid, med Nr 57 flyktingläger slagna i ring runt staden som en mänsklig sköld för sol Tisdagen den daterna och fascisterna, måste undvikas. 15 april 1975 Jag upprepar än en gång: Jag delar inte regeringens uppfattning att — det finns anledning eller ens moraliskt försvar för att ytterligare avvakta. Om upprättande av Jag uppmanar regeringen att pröva sitt ställningstagande därvidlag och = fulla diplomatiska att också göra ett försök att få med sig fler länder i en sådan aktion. förbindelser med Republiken Herr TAKMAN : Sydvietnams Herr talman! Jag tror att den svenska regeringen genom ett erkännande = provisoriska nu skulle bidra väsentligt till att få också andra regeringar att erkänna = revolutionära den enda verkliga regeringen i Sydvietnam och den enda som har sökt regering följa Parisavtalet. Jag har här ett meddelande på franska som just kommit från PRR:s nyhetsbyrå. Det är ganska betecknande att det slutar med åtskilliga rader just om Parisavtalet: Hur kommer motoffensiven att sluta? Kommer den att sluta med att Parisavtalet skrotas ned? Nej, säger man i sista meningen, ”mer än någonsin gäller det tillämpningen av Parisavtalet av den 27 januari 1973”. Jag skulle önska att den svenska regeringen under de närmaste dagarna tänkte igenom den här frågan grundligt från nya utgångspunkter och äntligen erkände PRR. Sverige har bidragit mycket väsentligt med materiell hjälp och med stöd i andra former till PRR-området i Sydvietnam, till DRV och också till patriotiska fronten i Laos. Fullt i överensstämmelse med denna verkliga inställning borde också det diplomatiska erkännandet komma nu.
Herr talman! Jag delar den oro som fru Birgitta Dahl känner inför utvecklingen och ser med bävan fram mot att en situation som liknar den i Phnom Penh eventuellt skulle inträffa i det mycket befolkade området kring Saigon. Men vi har olika meningar. Vi i den svenska regeringen bedömer förutsättningarna för vår del att verka för Parisavtalets tillämpning, att påverka andra nationer i samma riktning, som större om vi hävdar just att det finns dessa två parter och att vi själva är oberoende. Jag skulle kunna berätta för fru Birgitta Dahl om alla dessa våra internationella kontakter, som ger alldeles entydigt besked om att den svenska linjen nu börjar accepteras av den ena staten efter den andra. Och det tryck som kommer nu från många stater om att Parisavtalet skall tillämpas kan få en viss betydelse. Men skulle denna politiska lösning misslyckas — då åberopar jag inte Parisavtalet — är saken i erkännadefrågan klar.
Herr talman! Utrikesministern måste i så fall besitta kunskaper som det inte kunnat gå att få i något annat sammanhang, inte heller i kontakt 235 med de av konflikten närmast berörda. Men låt mig säga ännu en gång att ett sådant här handlande från svensk sida inte alls skulle stå i strid med strävandena att förverkliga Parisavtalet utan tvärtom vara ett led i dessa strävanden, eftersom det gäller att få till stånd en sådan politisk förändring i Sydvietnam att det går att upprätta en koalitionsregering i enlighet med Parisavtalet samtidigt som kriget och lidandena upphör. Låt oss inte passivt, möjligen bävande, sitta och åse en situation liknande den som råder i Cambodja, utan låt oss hjälpa till så att detta krig tar slut och något positivt kan börja i detta land vars folk har plågats så svårt i så många år.

Herr talman! Herr Werner i Tyresö har frågat mig av vilken anledning inte någon representant för städarbetarna har medtagits bland de sakkunniga i städutredningen. Utredningen av städbranschen består av sju sakkunniga. Av dessa är två företrädare för de anställdas fackliga organisationer. De har utsetts efter samråd med Fastighetsanställdas förbund och Svenska kommunalarbetareförbundet.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat statsrådet Sigurdsen vad hon anser om Internationella valutafondens kreditgivning till militärjuntan i Chile. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Internationella valutafonden har beviljat Chile en stand by-kredit om 79 miljoner SDR. De svenska myndigheterna fick ingen möjlighet att pröva Chiles begäran om en sådan kredit på grund av att bakgrundsmaterialet presenterades mycket sent. I detta läge begärde man från svensk sida uppskov med frågans behandling i fonddirektionen. Sådant uppskov beviljades inte. I den då föreliggande situationen ställde man sig från svensk sida negativ till Chiles begäran. Den mera noggranna granskning som vi nu kunnat göra visar att det fanns skäl för en negativ inställning. I början av 1974 erhöll Chile en motsvarande «kredit från fonden. Knappast något av de mål som vid 237 det tillfället uppställdes för den chilenska ekonomiska politiken har uppnåtts. Ett nytt ekonomiskt program har nu framlagts av de chilenska myndigheterna i samband med den aktuella krediten. Möjligheterna att förverkliga detta program förefaller vara mycket begränsade. Mot bakgrund härav och med hänsyn till de allmänna riktlinjerna för fondens kreditgivning borde Chiles ansökan enligt vår uppfattning inte ha beviljats.

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat mig om jag vill lämna en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas från regeringens sida för att stoppa införandet av heroin på den svenska marknaden. Vårt land har under flera år, kanske i större utsträckning än andra nationer, bedrivit en utomordentligt aktiv verksamhet på det internationella planet för att komma till rätta med narkotikaproblemen. Sverige är medlem i FN:s narkotikakommission. Vid kommissionens senaste sammanträde i Genéve i februari, som herr Bengtsson refererar till, behandlades problemen i samband med Turkiets återupptagande av odlingen av opievallmo. Den turkiska delegationen redogjorde för de åtgärder som skall vidtas i samband med att odlingarna åter har påbörjats. Sammanfattningsvis framkom att kraftfulla insatser görs för att förhindra illegal användning. Något uttalande av den amerikanske experten dr Robert Dupont av det innehåll som herr Bengtsson anger i sin interpellation gjordes inte vid narkotikakommissionens sammanträde, enligt vad jag har erfarit. Självklart kommer Sverige liksom övriga länder att med stor uppmärksamhet följa den fortsatta utvecklingen. Herr Bengtsson nämner också i interpellationen att heroin har beslagtagits på flygplatser i Europa under de senaste månaderna. De beslag som gjorts gäller heroin som smugglats till Europa från opievallmoodlingarna i den s.k. gyllene triangeln, dvs. gränsområdet mellan Burma, Laos och Thailand. Genom egna utredningar och genom samarbete med utländsk polis vet rikspolisstyrelsen numera att heroinet förs till Europa via länder i Sydostasien.

Någon ökning av den illegala heroininförseln har emellertid enligt föreliggande uppgifter inte kunnat iakttas sedan jag lämnade mitt svar till herr Bengtsson i november förra året. Självfallet kommer insatserna mot narkotikamissbruket från polisen och övriga berörda samhällsorgan att fortsätta med all kraft.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Den första delen av svaret har jag hört vid ett flertal tillfällen här i kammaren, uttalad av socialministern i ungefär samma ordalydelse. I övrigt nämner statsrådet något om att samordningen av de polisiära insatserna mot narkotikatrafiken har tagits om hand av Interpol i Paris. Jag tycker självfallet att det är utmärkt att så sker. ”Som framgått av mitt svar är det en ytterst viktig angelägenhet att just heroinfrågan är och i fortsättningen blir föremål för skärpt uppmärksamhet. Så sker också. Om vi skulle få in heroin i landet vore det mycket oroande. Den saken behöver jag här inte understryka. Kraftiga åtgärder måste sättas in för att så långt möjligt förhindra det.” Får jag fråga statsrådet: Har ni läst propositionen 1975:69? Om socialministern gjort det, vilket jag har svårt att tro, borde det svar jag fått ha varit avsevärt mer klarläggande. Förutom att det i propositionen lämnas en allmän bild av det nuvarande allvarliga läget på narkotikamarknaden sägs bl.a.: ”Rikspolisstyrelsen framhåller vidare att den svenska polisen sedan årsskiftet 1968/69 mera systematiskt har ägnat sig åt bekämpning av den illegala narkotikahandeln. Förhållandena såsom de redovisades i januari 1974 har inte förbättrats. Visserligen anser sig polisen ha läget någorlunda under kontroll då det gäller CS, men å andra sidan har år 1974 inneburit att heroinmissbruket fått fast fotfäste i landet.

Denna handel förorsakar ett stort mänskligt lidande.” Att läget är allvarligt på narkotikabrottslighetens område understrykes i propositionen av föredragande statsråd. heroin 240 I det svar socialministern gav på min enkla fråga i november 1974 sägs bl.a.: ” Samhällets insatser i narkotikabekämpningen samordnas bl.a. genom kontakter inom det brottsförebyggande rådet. Rådets narkotikagrupp följer utvecklingen genom olika lägesrapporter och frekvensstudier från de myndigheter som är representerade i gruppen.” En fråga: Får statsrådet aldrig några lägesrapporter? Om statsrådet fått sådana hade svaret till mig här i dag varit helt annorlunda, förmodar jag. Herr statsråd! Ni har sagt att kampen mot narkotikamissbruket pågår ständigt. Det är ord, sagda av vår socialminister, vilka jag vill tro på. Statsrådet säger nu: ”Någon ökning av den illegala heroininförseln har emellertid enligt föreliggande uppgifter inte kunnat iakttas sedan jag lämnade mitt svar till herr Bengtsson i november förra året.” Får jag då framhålla att den proposition som har lämnats till riksdagen klargör hur allvarligt läget fortfarande är på narkotikaområdet såväl då det gäller centralstimulantia som i fråga om cannabis och heroin. Har regeringen några förslag till kraftfulla åtgärder för att stoppa införandet av heroin till Sverige? Jag hade den förhoppningen att det från socialministern och regeringen i dag skulle kunna presenteras förslag till åtgärder som svar på min interpellation, men det förslaget uteblev tyvärr. Många riksdagsledamöter och den stora allmänheten väntar på de kraftfulla åtgärder som socialministern vid ett flertal tillfällen har talat om. Herr talman! Heroinet är särskilt allvarligt genom att det leder till snabb tillvänjning. Chanserna till avvänjning är praktiskt taget obefintliga. Riskerna för överdosering är stora, och överdosering leder lätt till dödsfall. Missbruk av heroinet har en vida större spridningseffekt än vad missbruk av annan narkotika har. Därtill kommer att det är lätt att smuggla. Jag skulle gärna vilja ställa ytterligare en fråga i samband med svaret. Statsrådet säger: ”Sverige är medlem i FN:s narkotikakommission. Vid kommissionens senaste sammanträde i Geneve —--=- behandlades problemen i samband med Turkiets återupptagande av odlingen av opievallmo. Den turkiska delegationen redogjorde för de åtgärder som skall vidtas i samband med att odlingarna åter har påbörjats.” Då är min fråga: Hur reagerade den svenska representationen inför beskedet att de turkiska odlingarna har återupptagits?

Herr talman! Jag skulle också vilja säga några ord i anledning av herr Bengtssons i Göteborg interpellation, och jag vill börja med att instämma i de synpunkter han har framfört. Med utgångspunkt i det uttalande herr socialministern har gjort tidigare om att kraftfulla insatser måste vidtas om heroinet kommer in i vårt land efterlyser jag vilka kraftfulla åtgärder som socialministern har tänkt sig. De framgår inte av svaret, och jag tycker liksom herr Bengtsson i Göteborg att det verkligen är angeläget att få dem mera preciserade så att man kan bedöma ifall motåtgärderna blir sådana att man kan känna sig någorlunda trygg. Jag saknar något i svaret som annars brukar återfinnas, nämligen en hänvisning till alla de utredningar som prövar dessa frågor. Vi har varit vana genom åren att få hänvisningar till socialstyrelsens narkomanvårdskommitté, samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk, socialutredningen, brottsförebyggande rådet osv. Men eftersom frågan egentligen inte gällde vårdpolitiken utan andra åtgärder är det kanske naturligt att herr socialministern har undvikit att komma med det standardsvaret. I övrigt känner jag igen mig från tidigare debatter när herr statsrådet också säger att den fortsatta utvecklingen följs med stor uppmärksamhet. Det har vi fått höra här år efter år. Som herr Bengtsson själv sade konstaterar polisen att läget på narkotikafronten i dag är minst lika allvarligt som det var 1969. Polisen säger i dag att läget är lika allvarligt som 1974, och 1974 sade den att det var lika allvarligt som 1969. Det var då regeringen bestämde sig för dessa samlade, kraftfulla insatser för att om möjligt komma till rätta med narkotikaproblematiken. Till detta kommer, som herr Bengtsson var inne på, det mycket allvarliga i att heroinet nu har fått fotfäste i vårt land. Jag skall inte upprepa de välkända, allvarliga skadeverkningar som heroinet har och som borde leda till att man verkligen sätter sig ner och tänker igenom vilka åtgärder som kan vidtas. I den s.k. gyllene triangeln, som statsrådet nämner i sitt svar, produceras ungefär hälften av opieskörden. Det vore en ganska angelägen och naturlig åtgärd att regeringen via narkotikakommissionen i Geneve försökte förmå alla europeiska länder att göra en framstöt till länderna i den gyllene triangeln om att de skulle undvika att föräldla och utskeppa opiet. Att förbjuda dem att odla opium tror jag är svårt, men en gemensam europeisk insats för att försöka förmå dessa länder att avstå från förädling och utskeppning tror jag det skulle vara mycket vunnet med. Jag tror inte att det räcker med att någon delegat i denna kommission kommer med dessa synpunkter, utan det måste sättas kraft bakom orden så att det blir klarlagt att denna mening delas av hela Sveriges riksdag och regering, och denna deklaration bör helst göras i samråd med även andra länder. När det gäller övriga aktuella länder har herr Bengtsson i Göteborg nämnt Turkiet. Jag skall inte gå in på det. Jag delar hans uppfattning där. Men när det gäller Holland efterlyser jag fortfarande åtgärder från regeringens sida. Jag hade en debatt med herr justitieministern i höstas om Holland, och efter mycket om och men sade han att han i samband med en diskussion om liberalisering av kriminalpolitiken möjligen skulle kunna diskutera narkotikaproblemet med holländarna. Men fortfarande har han mig veterligt inte haft någon kontakt med Holland. Kanske heroin herr socialministern nu skulle kunna meddela kammaren att ni har för avsikt att kontakta Holland. Det är väl känt att Amsterdam är distributionsbas för heroin till Europa. Vore det då inte angeläget och naturligt för regeringen — vilket statsråd som nu må känna ansvar för detta; i det här fallet är det väl närmast herr socialministern — att ta kontakt med den holländska regeringen för att åtminstone försöka få den att inse hur allvarligt vi bedömer läget? Min fråga är: Överväger herr socialministern några sådana kontakter? Sammanfattningsvis vill jag säga att jag tycker situationen är så allvarlig att den motiverar liknande insatser som vi gjorde 1969. Med det menar jag då också nationella insatser, att vi tillsammans försöker ge polisen resurser för narkotikabekämpning, att vi satsar på vårdsidan och att vi dessutom i samarbete med Interpol och FN-organet i Genéve försöker vidta de åtgärder på internationellt plan som jag tidigare har nämnt för att på det sättet om möjligt kunna vända den trend som nu börjar te sig så utomordentligt allvarlig.

Herr talman! I den interpellation som herr Bengtsson i Göteborg har riktat till mig tar han bl.a. upp problemet med återupptagandet av odlingen av opievallmo i Turkiet, och herr Bengtsson uttalar med all rätt oro inför detta. Herr Bengtsson ställer frågan vilka åtgärder som vidtagits och kommer att vidtagas från regeringens sida för att stoppa införandet av det ytterst farliga heroinet på den svenska marknaden. Det är dessa frågor i interpellationen som jag har besvarat. Får jag så göra några tillägg till svaret. Herr Bengtsson kan också ta del av socialutskottets betänkande nr 5, som vi behandlade här i kammaren förra onsdagen. Där finns det på s. 71 en ganska ingående redogörelse för en del av dessa viktiga frågor. Kampen mot narkotikamissbruket kan inte föras bara vid gränserna eller inom landet. Under årens lopp har jag haft anledning betona det i många debatter i kammaren, och jag har upprepat det i dag. Eftersom herr Bengtsson inledningsvis anförde att han kände igen mycket av detta vill jag säga att det som är viktigt och riktigt förtjänar att upprepas ibland. Jag vill gärna betona att just detta att man söker att så långt möjligt bringa dessa frågor under kontroll internationellt i sin tur kräver internationella insatser. Rikspolisstyrelsen har genom sitt samarbete med polisen i andra länder god kännedom på vilka vägar heroinet kommer in i Europa från Sydostasien. Hela Västeuropa berörs av trafiken, och samordningen av de polisiära insatserna har tagits om hand av Interpol. I mitten av januari var representanter för alla europeiska medlemsländer i Interpol samlade till överläggningar i Paris. Vid detta sammanträde kartlades situationen vad gäller heroinets ursprung, smuggelvägar m.m. De befattningshavare som från årsskiftet förstärkt Interpols narkotikagrupp har till uppgift att på grundval av erhållna informationer om heroinsituationen i Europa vid behov larma polismyndigheterna i det ak tuella landet och på det sättet initiera aktivitet på fältet. Vad sedan gäller interna svenska polisiära åtgärder har polisen sedan närmare två år uppmärksamheten starkt riktad på heroinproblemen. Under förra året upptäcktes tre mer organiserade försök till smuggling till Sverige. I samtliga fall smugglades heroinet från Holland. Den svenska polisen har mycket goda kontakter med den holländska polisen, och svenska polismän har vid upprepade tillfällen varit i Holland för att organisera samverkan på fältet. Utöver dessa kontakter har rikspolisstyrelsen bl.a. haft överläggningar med representanter för polisen i de för smugglingen mycket centrala länderna Thailand och Malaysia. Låt mig sedan, herr talman, säga några ord om den återupptagna odlingen av opievallmo i Turkiet, eftersom herr Bengtsson i Göteborg särskilt tog upp den frågan i sin interpellation. Jag vill då erinra om att Turkiets återupptagande av odlingen av opievallmo har föregåtts av konsultationer med berörda FN-organ. Den turkiska regeringens åtgärder för att förhindra illegal narkotikahandel är av flera olika slag. Polisen och gendarmeriet har gradvis erhållit ökade resurser. Således har nu 33 turkiska provinser specialbyråer bemannade med specialutbildad personal och med modern, effektiv utrustning. I den turkiska lagen har mycket stränga straff införts för illegal narkotikahandel. Vad avser den återupptagna vallmoodlingen har rigorösa bestämmelser införts. Odlingen får bara äga rum i ett begränsat, centralt område. Odlarna måste ansöka om licenser. En omfattande kontroll utövas under planteringsperioden för att planteringen skall ske i enlighet med de utfärdade licenserna. Vid skördetiden samlas skörden i lagerhus och transporteras sedan till närmaste exportplats under sträng säkerhetskontroll. För att genomföra dessa operationer har ytterligare teknisk personal rekryterats. Till detta kommer att polis och gendarmerienheter ingående bevakar verksamheten under skördeperioden. Odlingen är tillåten under förutsättning att vallmon inte beskärs. Metoden minskar faran att råopium kan komma på orätta vägar och underlättar övervakningen.

Man fann en viss tillfredsställelse i att den turkiska regeringen beslutat att använda vallmostråmetoden vid odlingen i stället för att använda den traditionella metoden att utvinna opium genom beskärning. Man hoppades vidare att de turkiska myndigheterna skall genomföra heroin 243 effektiva kontrollåtgärder, speciellt under den korta period då beskärning är möjlig. Herr talman! Jag har velat mera utförligt redogöra för de åtgärder som vidtagits på olika områden. Visst kan vi alla känna bekymmer för narkotikaproblemen. Sverige kan naturligtvis inte ensamt lösa dem. Det är därför jag under årens lopp så starkt betonat vikten av ett utbyggt internationellt samarbete. Steg för steg har ett sådant kommit till stånd. Det har också kommit till stånd under stark svensk medverkan. Vi måste fortsätta arbetet på alla dessa olika områden: det polisiära, det tullkontrollerande osv. Självfallet är det också viktigt att vi skapar en stark opinion i olika avseenden. Vi har sökt göra det. Jag skall inte redogöra för alla de insatser som vi varit engagerade i internationellt, även om det kunde finnas anledning att göra det. Med anledning av den uppgift herr Bengtsson i Göteborg lämnar i sin interpellation, att flera heroinbeslag skulle ha gjorts i vårt land under den senaste tiden, vill jag nämna att polisen enligt inhämtade uppgifter under januari och februari i år gjort ert beslag av heroin. Kvantiteten uppgick till 3,5 gram. Under samma tid har tullen inte gjort något beslag. Förra året beslagtog den svenska tullen och polisen sammanlagt 350 gram heroin. Både tullen och polisen har nu väl utbyggda kontakter med motsvarande myndigheter i andra länder och med Interpol. Om en ökad aktivitet på narkotikaområdet spåras, larmas omedelbart de svenska myndigheterna. Vi har alltså byggt upp och utvecklat alla dessa kontakter just i förebyggande syfte. De kan komma att behöva förstärkas fortlöpande, och i så fall får vi se till att vi på olika sätt gör det. Men, herr talman, jag får en känsla av att herr Bengtsson i Göteborg i sitt inlägg vill göra gällande att här har förelegat en passivitet på det internationella området. Jag vill säga att detta är fel. Har herr Bengtsson i Göteborg andra uppgifter beträffande införsel etc., är det naturligtvis ytterst angeläget att herr Bengtsson meddelar berörda myndigheter dessa uppgifter. Låt mig sedan, herr talman, tillägga att brottsförebyggande rådet disponerar medel för att finansiera olika myndigheters frekvensundersökningar om narkotikamissbrukets omfattning. Här föreligger nu bl.a. den senaste rapporten från skolöverstyrelsen vad gäller en undersökning år 1974 av skolungdomens vanor beträffande alkohol, narkotika, tobak och sniffning. Jag skall inte — i varje fall inte i det här anförandet — gå in på dessa siffror, de visar emellertid inte någon ökning av narkotikamissbruket, snarare tvärtom. Men varje gång vi har haft att registrera sådana siffror har jag också sagt att de inte ger oss anledning att slå oss till ro, utan att vi ständigt måste föra kampen mot narkotika vidare på alla de olika fronter där vi vet att problemet finns. Jag har tidigare uttalat — och jag upprepar det här — min starka oro beträffande heroinet. Skulle heroinet få en verklig förankring i Sverige, skulle vi befinna oss i en bekymmersam situation. Jag har velat redogöra för vad vi vet i dag och lämna de uppgifter som står till vårt förfogande. Om herr Bengtsson har andra uppgifter, skall han som sagt, herr talman, naturligtvis redovisa detta. Fru Kristensson tog upp en rad olika frågor, bl.a. våra kontakter med den holländska regeringen. Vi har haft sådana kontakter i skilda sammanhang, och vi är angelägna om att på det internationella fältet i olika avseenden föra fram våra synpunkter och även våra konkreta förslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det senaste anförandet. Det var mer klargörande än svaret på interpellationen. Vi är, som socialministern framhåller, helt överens om — och det har vi sagt vid många tillfällen — att vi ständigt måste föra kampen mot narkotikaproblemen vidare. Jag är tacksam för den redogörelse som socialministern gav, men jag vill också återge vad rikspolisstyrelsen har uttalat om den internationella problematiken — jag citerar ur propositionen 69 i år: ”Enligt rikspolisstyrelsen försvåras bedömningen av den framtida utvecklingen av handeln med heroin i Europa genom Turkiets beslut att återuppta odlingen av opievallmo. Även om den turkiska regeringen sagt sig skola vidta stränga kontrollåtgärder, kan man enligt rikspolisstyrelsen inte bortse från att en del av det skördade opiet kan komma att läcka ut på den illegala marknaden. Att detta opium i så fall kommer att förädlas till heroin kan man utgå ifrån. Frågan är då om den tidigare laboratorieverksamheten i Sydfrankrike med sikte på den amerikanska marknaden kommer att återuppstå eller om förädlingen kommer att äga rum på någon centralare plats i västeuropa för att förse Europa med heroin. Den sistnämnda möjligheten är enligt rikspolisstyrelsen inte helt utesluten.” Det kan ju innebära att vi i framtiden får problem med heroinet. Jag tror säkert att statsrådet och jag är överens om att vi med all kraft måste följa den internationella utvecklingen. Nu sägs det att heroinet redan har fått fotfäste i landet. Ja, det har det, men då gäller det att se till att spridningen bromsas. Vi måste möta problemet på internationell nivå, och den svenska regeringen måste medverka på det sätt som är möjligt. Vi har, herr statsråd, många gånger talat om narkotika, men vi har inte haft så många diskussioner om heroinet därför att det är ett ganska nytt inslag. Men en sak är klar: ansvaret vilar på regeringen. Det finns många åtgärder som måste vidtas här i Sverige för att möta heroinfaran, men jag vill gärna särskilt peka på vikten av information. Jag tror, herr statsråd, att det i förebyggande syfte är alldeles nödvändigt att omgående sätta in all kraft på informationen till barn, ungdom, skolor, föräldrar —ja, till alla och envar i detta samhälle. Får heroinet en fastare förankring än vad det har i dag blir läget ytterst allvarligt, det är vi överens om. Låt oss alltså inte vänta tills problemet är större! Det finns skäl att redan nu ta initiativ till bl.a. stora informationskampanjer på detta område.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för att han något berörde de frågeställningar som jag tog upp trots att jag inte är interpellant. Jag har inte ifrågasatt polisens goda kontakter, exempelvis med polismyndigheten i Holland, och jag vill vitsorda att det är tack vare den svenska polisens insatser som den holländska polisen har skärpt sina åtgärder. Men eftersom vi kan konstatera att Amsterdam är distributionsbas i Europa för heroinet och eftersom vi vet att Amsterdampolisen är klart underbemannad när det gäller narkotikabekämpning — jag tror att man f.n. har tolv polismän som sysslar med narkotikabekämpning — är det hög tid att svenska regeringen tar en kontakt med Holland. Nu säger socialministern att regeringen i olika sammanhang har haft kontakter med den holländska regeringen. Det är möjligt, men det är i så fall bra länge sedan. Statsminister Palme besökte Holland för rätt kort tid sedan, och jag har noga tagit del av vad som därvid sades. Någon åtgärd när det gäller narkotikamissbruket diskuterades inte, i varje fall inte offentligt. Jag konstaterar också att statsrådet Aspling f. n. inte har några planer på att etablera sådana kontakter, och det tycker jag verkligen är alarmerande, eftersom vi känner till Hollands roll när det gäller heroinsituationen i vårt land. Sedan vill jag på tal om Turkiet enbart säga att när justitieutskottet besökte Holland, Frankrike och England och diskuterade narkotikafrågan var man i samtliga länder djupt oroad över Turkiets beslut att återuppta odlingarna. Nu framhåller statsrådet att turkarna själva försöker eliminera skadeverkningarna. Det tror jag, och man kan ha en förhoppning om att det skall lyckas. Samtidigt vågar man ändå hysa vissa dubier, eftersom detta är så svårkontrollerbara saker. Statsrådet gick inte in på min som jag tyckte rätt viktiga fråga om inte den svenska regeringen kunde försöka att via narkotikakommissionen i Geneve förmå länderna i Sydostasien att förbjuda förädling och utskeppning av opium. Det kan inte gärna vara polisens sak — det måste ligga på en helt annan nivå. Jag anser att narkotikakommissionen i Geneve här borde ha en uppgift att fylla. Sedan sade statsrådet en sak som förvånade mig. Det verkade som om ni inte tyckte att heroinet nu hade fått fotfäste i vårt land. Som jag och, såvitt jag förstår, herr Bengtsson i Göteborg och rikspolisstyrelsen anser är läget det att heroinet har fått fotfäste i vårt land. I varje fall i Stockholm är det tydligen inga problem att få tag på heroin. Nu säger statsrådet att det görs mycket få beslag. Jag vet inte om jag vill säga att det är glädjande, eftersom heroinet är fantastiskt svårt att upptäcka och att detta alltså i och för sig inte behöver vara ett tecken på att det inte är så rikligt förekommande. Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att i andra frågor där den svenska regeringen är engagerad brukar det inte saknas kraftfulla konkreta åtgärder för att försöka råda bot på de missförhållanden som man tycker sig märka. Men när det gäller narkotikaproblemet måste jag fortfarande konstatera, såsom jag gjort så många gånger tidigare, att man där ligger mycket lågt; man avvaktar utvecklingen, men det görs just ingenting som kan bedömas som särskilt kraftfullt. Det tycker jag är att beklaga.

Herr talman! Jag skall börja med att säga några ord till fru Kristensson som kom tillbaka med en del frågor till mig. Jag behöver inte upprepa vad jag nu har sagt flera gånger, nämligen att jag känner oro för att heroinet förekommer i Sverige. Av allt att döma har vi väl hitintills inte haft någon större införsel; här har jag att hålla mig till de uppgifter myndigheterna kunnat lämna. Men jag har varje gång betonat att just på detta frontavsnitt finns det aniedning att åstadkomma all möjlig ökad aktivitet för att bekämpa heroinet. Jag behöver inte upprepa det. Vi för egentligen i dag en debatt om vad man kan göra på det internationella fältet, och det är sannerligen viktigt eftersom dessa problem i hög grad har samband med insmugglingen till Sverige. Jag vill här bara upprepa vad jag tidigare sagt, nämligen att vi på det internationella fältet försökt att så långt som möjligt driva en aktiv narkotikabekämpande politik. I enlighet med det synsättet har Sverige spelat en viktig roll när det gällt att driva fram samlande internationella insatser i kampen mot narkotikan. Med en mycket aktiv svensk medverkan tillkom år 1971 en särskild FN-konvention om kontroll av psykotropa ämnen, dvs. bl.a. centralstimulerande ämnen och LSD. Konventionen ratificerades av Sverige 1972. Ännu har dock inte tillräckligt antal nationer anslutit sig för att konventionen skall kunna träda i kraft. Sverige har upprepade gånger och senast vid narkotikakommissionens sammanträde i februari i år framhållit angelägenheten av att konventionen snabbt ratificeras för att den illegala handeln med sådana produkter skall kunna motverkas effektivt. Jag kan försäkra att vi kommer att fortsätta detta pådrivande arbete. Fru Kristensson sade, väl med all rätt, att Holland och Amsterdam spelar en viss roll när det gäller distributionen av narkotikan. Det är de svenska myndigheterna medvetna om. Men jag kan, fru Kristensson, inte här gå in på frågan huruvida polisen i Amsterdam har tillräckliga resurser eller inte. Det är möjligt att fru Kristenssons påstående är riktigt, men jag skall inte på den punkten diskutera ett annat lands förhållanden. Jag vill bara upprepa vad jag har sagt tidigare att våra kontakter med de holländska myndigheterna och den holländska polisen är goda, och här fordras det självklart ett samarbete och en samverkan. Till herr Bengtsson i Göteborg vill jag säga att informationen och upplysningsverksamheten är viktig. Enligt vad jag inhämtat har man i brottsförebyggande rådets arbetsgrupp mot narkotika ett projekt under beredning för att kunna just föra ut en angelägen information, bl.a. om heroin.

Herr talman! Herr Henrikson har frågat mig dels om jag är beredd att skyndsamt lägga fram förslag, innebärande en lägsta uppsägningstid i hyresavtal för lokal om tolv månader, kompletterad med regler om varselplikt, dels, slutligen, om jag vill överväga införande av bruksvärdeprövningen av lokalhyror eller annan jämförbar lösning i syfte att förhindra oskäliga hyreshöjningar. I hyreslagstiftningen skiljer man mellan bostadslägenheter och andra hyreslägenheter, t.ex. butiker, kontor, verkstäder och andra lokaler. Till skillnad från bostadshyresgästerna kan lokalhyresgästerna inte få hyresavtalet förlängt tvångsvis eller hyresvillkoren för fortsatt förhyrning fastställda av myndighet. Jag bortser härvid från att hyresnämnd kan fastställa hyresvillkoren vid lokalhyra för tid under vilken anstånd med avflyttningen medges. Lokalhyresgästernas besittningsskydd är vad man brukar kalla indirekt och innebär en rätt för hyresgästen att få ersättning av hyresvärden, om dennes vägran att förlänga avtalet är obefogad. De frågor som herr Henrikson har ställt till mig mot bakgrund av dessa bestämmelser gäller inte i första hand valet av skyddsform inom lokalhyressektorn utan vissa åtgärder i syfte att inom ramen för det indirekta besittningsskyddet stärka lokalhyresgästernas ställning. Frågan om en effektivisering av besittningsskyddet har nyligen tagits upp i framställningar som gjorts till justitiedepartementet av organisationer som företräder lokalhyresgäster, nämligen Hyresgästernas riksförbund, Sveriges hantverks och industriorganisation och Sveriges köpmannaförbund. Både de framställningar som sålunda gjorts och de problem herr Henrikson har tagit upp övervägs nu inom justitiedepartementet. Så snart behövliga undersökningar gjorts kommer regeringen att ta ställning till de frågor som herr Henrikson berört i sin interpellation. För dagen är jag inte beredd att ge mera konkreta besked.